Herr talman! Det har varit ganska stor uppmärksamhet kring just whiplash skadade. Bland annat har Linda i det här fallet skrivit till statsministern, fått kontakt med honom och fått svar. Han hänvisar till att det ska komma någon form av ny lag efter årsskiftet. Jag vill fråga: Är det med sanningen överensstämmande? Kommer det en förbättrad lagstiftning efter nyår för wihplash skadade personer? För närvarande är det väldigt olika i Sverige på det här området. Jag vill ställa några frågor till som jag skulle vilja att ministern svarar på och talar om vad han kan göra åt dessa saker. Ungefär 50 000 människor kommer att få sin ersättning sänkt - det är de som har rätt till ersättning - från 78 % till 64 % i försäkringen. De som drabbas hårdast av det här är kvinnor som slitit ut sig i offentlig tjänst med låg lön. Det är även ungdomar som drabbas hårt, eftersom de inte har hunnit bygga upp ATP-poäng. I och med att de jämställs som pensionärer ställs de utanför försäkringskassornas rehabilitering. Tycker ministern att det är bra? Om inte, vad ämnar ministern att göra åt det? Man träffar också ungdomar i 20-30-årsåldern som fått pension i stället för rehabilitering. Försäkringskassorna väljer att skicka tillbaka medel som de har fått för rehabiliteringsinsatser. Linda kommer att bli en av dem om man inte gör något. Tycker ministern att det är rätt? Om inte, vad ämnar ministern att göra åt det? Rätt vård i rätt tid när det gäller whiplash skador. Det gäller också i fråga om detta. Det handlar om en väldigt stor psykisk oro hos dessa människor. De blir sjuka av det också. De blir både psykiskt och fysiskt lidande. Och det innebär väldigt mycket svåra saker för de enskilda personerna. Men det innebär också att dessa människor är långtidssjukskrivna. Det är samhällets ansvar. Och vi vet ju att sjukskrivningskostnaderna är enormt höga i dag. Både för de enskilda människorna och för samhället skulle man vinna väldigt mycket på om man kunde komma till rätta med detta. När det gäller läkarkunskapen på detta område uppmärksammar man att det inte finns tillräckligt med kunskaper. Det kanske skulle behöva föras in mer kunskaper om detta i utbildningen. Jag är inte rätt person att ha riktigt klart för mig hur det är. Men jag skulle vilja veta om socialministern har uppmärksammat det problemet. Det finns mycket att göra. Men jag vill upprepa att det faktiskt behövs en lag där det sägs att människor har rätt till rehabilitering.
Herr talman! Jag tror att vi ska vara glada över att det inte finns en minister som svarar för alla frågor i regeringen. Jag tror att kunskapsnivån då skulle bli ganska begränsad. Vi har ett antal ministrar som ansvarar för olika frågor, och vi måste gemensamt se till att vi tar ett ansvar för politiken men också för att var och en som har satt sig in i de enskilda frågorna ska kunna diskutera med en riksdagsledamot så att man får en vettig diskussion. Vi har uppdelningen att jag är ansvarig för hälso och sjukvården och äldreomsorgen. Andra ministrar är ansvariga för andra frågeställningar. Det ska naturligtvis vägas ihop till en gemensam politik. Men för att få ett riktigt bra svar på frågan om ersättningsnivåerna och hur försäkringskassorna arbetar är det bra om den minister som arbetar med just dessa frågor ställer upp därför att man då får de bästa svaren. Det gäller till exempel frågan om förändrade regler i fråga om rehabilitering. Det ligger en proposition här i riksdagen som det ska fattas beslut om den 11 december och som handlar om samordning i fråga om rehabilitering. Det handlar om Finsam, där försäkringskassan, sjukvården och socialtjänsten gemensamt ska kunna arbeta just för att enskilda patienter inte ska flyttas mellan olika instanser. Där tar vi pengar från försäkringssystemet och använder dem tillsammans med sjukvården. Den 11 december ska detta beslut fattas. Jag hoppas att det blir början till en helt ny ordning, och det är den ordningen som ska hjälpa Linda och andra så att de inte bollas mellan olika instanser. Försäkringskassan, sjukvården, kommunerna och arbetsmarknaden ska jobba ihop och jobba gemensamt för att erbjuda rehabilitering. Det är den stora förnyelsen, och då ska det bli slut på detta att man inte vet vem som tar ansvar. Man sätter sig ned tillsammans, arbetar med gemensamma resurser, och sedan ser man till att rehabiliteringen fungerar. Detta är ett förslag som är framlagt av Hans Karlsson.